Herr talman! Börje Vestlund har frågat justitieminister Thomas Bodström om han inom ramen för den ekonomiska brottsligheten har uppmärksammat problemet med paketering av fastigheter samt vilka åtgärder han avser att vidta för att komma till rätta med denna försäljningsmetod. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Börje Vestlund pekar på att så kallad förpackning av fastigheter används vid fastighetsöverlåtelser till bostadsrättsföreningar och hur ett sådant förfarande leder till betydande skattefördelar för säljarföretaget. En förpackningstransaktion kan gå till på så sätt att i stället för att säljarföretaget överlåter fastigheten direkt till bostadsrättsföreningen förs fastigheten först över i ett annat företag som ägs av säljaren. Detta sker till ett pris som understiger marknadsvärdet. Fastigheten har så att säga förpackats i det andra företaget. Andelarna i detta företag säljs därefter till bostadsrättsföreningen. Av gällande skatteregler följer då att vinsten på dessa andelar vanligen är skattefri för säljaren. Normalt har köparen ett intresse av att fastigheten inte tas upp till ett för lågt värde, eftersom det påverkar köparens möjligheter till värdeminskningsavdrag på fastigheten. När köparen är en bostadsrättsförening som schablonbeskattas har detta dock mindre betydelse. Jag är medveten om att förpackning av fastigheter förekommer och att sådana transaktioner är möjliga enligt gällande skatteregler, vilket även Börje Vestlund påpekar. De skattemässiga fördelar som en förpackning innebär för säljaren blev möjliga genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2003 när beskattningen av kapitalvinster på näringsbetingade andelar slopades. En näringsbetingad andel är vanligen en andel i ett dotterföretag. I det lagstiftningsärendet gjordes bedömningen att det inte var motiverat att införa några generella regler för att försvåra eller motverka att tillgångar förpackas i bolag. Detta gällde även förpackning av fastigheter som är kapitaltillgångar, det vill säga fastigheter som inte utgör lager hos det säljande företaget. Regeringen berörde särskilt frågan om förpackning av fastigheter som producerats inom en byggnadsrörelse, det vill säga lagerfastigheter. Eftersom 2002 års företagsskatteutredning har i uppdrag att göra en översyn av skattereglerna för byggnadsrörelse och handel med fastigheter ansåg regeringen att eventuella ändringar i dessa regler borde anstå i avvaktan på att utredningen slutfört sitt arbete. Utredningen kommer att lämna sitt betänkande senare i år. Frågan om det i något fall skulle finnas skäl att införa särskilda bestämmelser som motverkar förpackning av fastigheter får övervägas i samband med beredningen av utredningens förslag. Jag är därför för närvarande inte beredd att föreslå några åtgärder på området.